Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig om jag anser att det i dag finns ett tillräckligt starkt skydd för arbetstagares och arbetssökandes personliga integritet och om jag avser att ta initiativ till att riksdagen föreläggs ett förslag till lag om personlig integritet i arbetslivet. Som Astudillo påpekar i sin interpellation presenterades betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet i maj 2009 efter två och ett halvt års arbete. Utredningen som tillsattes av den förra regeringen hade fått i uppdrag att lämna förslag till en lag till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Utredaren lämnade också ett sådant förslag och konstaterade att det regelverk som finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet har brister. Att arbetstagare och arbetssökande åtnjuter ett tillfredsställande skydd mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten är enligt min uppfattning centralt. Vi spenderar en stor del av våra liv på arbetsplatsen, och det är viktigt att vår privata sfär skyddas. Samtidigt har arbetsgivare många gånger legitima skäl för att utöva kontroll. Arbetsgivare måste ju bland annat garantera att verksamheten drivs säkert med hänsyn både till de anställda och till tredje man. Gränsdragningen mellan arbetstagares och arbetsgivares intressen bör vara så klar som möjligt, och arbetstagare bör kunna förutse vilken typ av övervakning och kontroll som han eller hon kan utsättas för inför en anställning eller under arbetets utförande. De frågeställningar som aktualiseras i betänkandet är komplicerade. Remissinstanserna har inkommit med synpunkter som måste övervägas noga. De visar att de förslag som utredaren presenterat inte är fria från invändningar. Inom vissa avtalsområden har vidare integritetsfrågorna till viss del reglerats i kollektivavtal. Inom andra avtalsområden saknas en sådan avtalsreglering. Förslaget om en lag om integritetsskydd i arbetslivet förtjänar noggranna överväganden. Ett sådant viktigt övervägande är hur frågan om relationen mellan lagstiftning och kollektivavtal ska lösas. Jag har därför ännu inte tagit ställning till hur vi ska gå vidare med förslaget.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Egentligen borde man vara ganska glad en dag som denna när den moderata arbetsmarknadsministern efter snart en hel mandatperiod tydligen fått en helt ny uppenbarelse, att förändringar i arbetsmarknadspolitiken förtjänar noggranna överväganden. Tänk om den insikten hade infunnit sig i början av mandatperioden - hur mycket vettigare a-kassan då skulle ha sett ut och hur mycket mer innehåll av kvalitet vi hade haft i arbetsmarknadspolitiken! Men må så vara. Problemet när det gäller integriteten i arbetslivet är Littorins val av ingång. Trots att en utredning gjorts på området om de svåra avvägningarna väljer Sven Otto Littorin att inte agera i frågan.

Det är i praktiken den verklighet vi har där ute i dag. Det finns en utredning som föreslår hur man kan hantera de här svåra avvägningarna. Den var klar redan för ett år sedan. Remisstiden gick ut för nio månader sedan, men den här regeringen väljer att passa, att avvakta. Förvisso vet jag att just integritetsfrågor inte har varit den här regeringens starka sida, men när det gäller vanliga medarbetares integritet när de söker ett jobb, deras rätt att veta vad som övervakas och inte övervakas, borde man agera lite mer skyndsamt. Vad Littorin försöker göra i sitt svar är att gömma sig bakom parterna och säga att det finns en del avtal som reglerar det här. Problemet är att regeringens egna utredare säger att detta inte räcker, att det är otydligt och att lagstiftning måste till för att tydliggöra problemen. Där finns svaret på en av frågorna som regeringen och Littorin själv lyfter upp i sitt svar. Det behövs ibland att politiken hjälper till lite och ger en knuff, och då måste regeringen agera. Det går inte att passivt gömma sig bakom att saker är lite svåra eller att bolla över det till parterna. Littorin fick ett pris för ett tag sedan. Lag &amp; Avtal utsåg honom till den mest inflytelserika arbetsrättaren trots att arbetsmarknadsministern inte är jurist. Det kan ministern få beröm för! Vad var motiveringen? Jo, att han håller sig på mattan. Men jag skulle vilja korrigera det. Det verkar vara så att vi har fått en arbetsmarknadsminister som sopar allt under mattan, inte minst människors personliga integritet i arbetslivet. Det är dags att börja ta ansvar för dessa frågor också, herr arbetsmarknadsminister!
Fru talman! Jag vet inte hur jag ska komplettera det jag sade från första början, nämligen att vi nu har fått den här utredningen. Remissomgången ger för handen att det finns väldigt disparata åsikter och att det finns otydligheter i utredningen som det behöver arbetas mer med. Det tänker vi göra innan vi lägger fram ett förslag till lagstiftning. Vi har inte fattat beslut om hur vi ska gå vidare exakt. Men jag kan lova Luciano Astudillo att vi tittar vidare på detta och att vi kommer att återkomma när det finns ett färdigt sådant arbete. Sedan vill jag möjligen påminna om att vi trots allt är Regeringskansliets minsta departement. Kulturdepartementet är större än vad vi är, och vi har under det senaste året försökt hantera en internationell kris, en stigande arbetslöshet och en lång rad andra lagstiftningsärenden. Att man prioriterar sitt eget arbete så att man faktiskt hinner med det man ska är kanske inte så konstigt. Men jag kan försäkra Luciano Astudillo om att vi inte kommer att begrava den här frågan i byrålådan, utan vi arbetar vidare på att se hur vi i så fall skulle kunna gå vidare. Men exakt hur och exakt om och så vidare får jag helt enkelt återkomma till.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det är klart att det har hänt väldigt mycket på arbetsmarknadsområdet. Förvisso har arbetsmarknadsministern själv ställt till rätt mycket då det är klart att han också har ett ansvar för den arbetsbelastning han bidragit med när det gäller till exempel försämringen av a-kassan och förändringarna i visstidsanställningen. De är än i dag frågetecken där Littorin lovat att komma med svar men inte gjort det i tid. Det finns massor av frågor där inte bara krisen har bidragit till att arbetsbelastningen på Arbetsmarknadsdepartementet är stor. Vi har också en regering som inte riktigt förstår och inte vill göra saker på det här området för löntagares bästa. Arbetsmarknadsministern tycks ha två växlar, och det har han haft under hela mandatperioden. Den ena innebär snabba förändringar som är ogenomtänkta, utan analys och som inte föregås av en utredning. Vi har sett det flera gånger på området. Det är full fart framåt, och så får det gå som det går. Och då har det inte gått bra. Den andra växeln innebär att inte göra någonting och passivt avvakta och dra ut på tiden in i det sista. Så är det just med frågan om personlig integritet. Där är det växel noll som har varit i, trots att det ute på svensk arbetsmarknad finns en växande oro för just den personliga integriteten i arbetslivet.

Sist men inte minst, vilket kanske är mest graverande för att det är en dom som kom rätt nyligen, är det helt i sin ordning att den som anser att hans integritet kränkts måste sätta sitt jobb i pant för att över huvud taget kunna driva frågan mot sin arbetsgivare i rätten. Det är dags att börja agera, för det är en synnerligen allvarlig fråga. Jag hade hoppats på en mer reaktiv och aktiv minister som ser till att saker händer där ute och alltså lägger i växel ett, den som alltför ofta har handlat om att försämra vanligt folks villkor på arbetsmarknaden.
Fru talman! När det gäller ettans växel är det väl normalt sett Socialdemokraterna som lägger i backen och vill tillbaka till hur det såg ut tidigare. Grunden är att vi har fler sysselsatta ungdomar i dag än 2006. Det är jag väldigt nöjd över eftersom vi har haft den värsta krisen sedan 30-talet. Är jag tillräckligt nöjd? Nej, det är jag naturligtvis inte. Det finns mycket mer att göra, och det kommer vi också att fortsätta med efter valet. Efter valet i höst kommer vi också att fortsätta med besked även i den här frågan, men jag är försiktig med lagstiftning som tar över kollektivavtal, och det är förmodligen därför som jag blev utsedd till årets arbetsrättare av Lag &amp; Avtal.
Fru talman! Jag tror att man i längden inte kan gömma sin passivitet bakom att skylla på parterna eller något annat. Inte heller kan man gömma sig bakom att man tycker att frågan är för komplicerad. Om Sven Otto Littorin tycker att detta är alldeles för komplicerat ska han veta att redan den 19 september kan vi få en rödgrön arbetsmarknadsminister som är ivrig och beredd att ta sig an den här uppgiften. De här frågorna är prioriterade för det rödgröna samarbetet precis som arbetslöshetsbekämpningen i stort är. Jag vill avslutningsvis, för jag tror att det här blir min sista chans till det, tacka arbetsmarknadsministern för de här fyra långa åren. Det har gått hett till ibland och det har varit roligt ibland. Det har varit blixtar ibland men också många leenden. Arbetsmarknadsministern är regeringens friska fläkt om inte annat, och det har behövts under de här fyra svåra åren som drabbat svenska folket - inte bara på grund av krisen utan på grund av att vi haft en högerregering som valt att öka klyftorna och trodde att det skulle leda till fler jobb. Så var det inte. Nu kan svenska folket välja en ny färdriktning. Avslutningsvis vill jag säga: Tack, arbetsmarknadsministern! Hoppas att han kan vara en frisk fläkt även efter den 19 september.
Fru talman! Låt mig först säga att integritet naturligtvis är en oerhört viktig fråga. Det jag tycker är lite stökigt är att remissutfallet är så pass spretigt som det är och att det finns invändningar som inte bara är, om jag får uttrycka mig så, de traditionella partsinvändningarna utan även av djupare juridisk karaktär. Jag kan försäkra att vi kommer att ta tag i frågan, utan tvekan. Vi jobbar på det, men jag vill gärna ha ett bättre underlag innan vi kan gå vidare. Det är nämligen en fråga som inte bara inbegriper integriteten i arbetslivet utan även integritet i ett större perspektiv. Jag tar gärna den pucken och jobbar mer med den. Sedan vill jag tacka Luciano Astudillo. Jag kan hålla med om att det ibland har gått lite vilt till. It takes two to tango, som det brukar heta. Förmodligen får vi skylla det på att vi båda är väldigt engagerade i våra frågeställningar, och det är i grunden någonting mycket bra. Det har alltid varit roligt att debattera med Luciano Astudillo. Det vore synd om Sverige lade in backen i höst. Vi får väl se hur det går. Lycka till kan jag väl knappast önska, men jag gör det ändå.